Herr talman! I motionen II: 47; som behandlas i jordbruksutskottets förevarande utlåtande, förekommer en del uttalanden som man bör vända sig emot något kraftigare än vad utskottet har gjort, och det är därför som jag trots utskottets enhälliga utlåtande. har begärt ordet.

Nu vill motionärerna att jaktutövningen skall tas om hand av förslagsvis skogsvårdsstyrelserna. Vem som då skall sköta planteringen av viltåkrar, vem som skall ta hand om skyddsplanteringen och om foderplatserna 0. s. v. säger man ingenting om, inte heller om vem som skall få inkomsterna av jakten. Huvudsaken tycks vara att jakten skall skötas av tjänstemän. Vi har haft en sådan jaklorganisation tidigare, det var under den stora grisjakten på Linderödsåsen, där det gällde att sätta stopp för vidare förökning av förrymda vildsvin. Det blev en dyr jakt, det! Jag kommer inte ihåg exakt hur mycket varje nedlagd sugga kostade, men det var många gånger köttvärdet. Nu spelar ju inte ekonomiska förhållanden någon roll för motionärerna utan våd de vill åt är den primitiva kvarleva från passerade kulturstadier som enligt deras åsikt nöjesjakten är. Jag vet inte riktigt om de därmed menar, att vi skall gå så långt tillbaka i tiden att jakten inte var något nöje utan blodigt allvar, då det gällde att försvara sig mot vilda rovdjur eller att nedlägga för skinnkläder eller föda lämpliga djur. Varför inte då i konsekvensens namn ta steget fullt ut och återgå till grottfolkets sed att frambesvärja god jaktlycka genom att måla det åtrådda bytet på väggen? Men släpp bara för allt i världen inte lös en modern konstnär på uppgiften att måla detta jaktbyte, ty om en sådan finge i uppdrag att före älgjakten utanpå riksdagshuset måla vad han tycker är en älg, vet vi inte vilka djur som blir skjutna. Nej, menar motionärerna, detta är struntprat, och jag vill säga ungefär detsamma om deras motion. Inte heller den står på särskilt fast mark. Hur har motionärerna egentligen tänkt sig förhindra att de yrkesjägare, de vill ha, kommer att tycka att deras tjänst bereder dem ett visst nöje? Och om jägarna erkänner att de har roligt under sin jaktutövning, skall de givetvis omedelbart avskedas — ty det kan väl inte vara bättre att nöjesjakt utövas av yrkesmän än av andra? Det vore verkligen snart på tiden att vi sluppe allt tal om nöjesjägarens glädje av att döda för dödandets egen skull och om hans lust att släcka liv. Vi måste ha klart för oss att våra dagars jägare känner sitt ansvar och fullgör en viktig uppgift. Funnes inte de, skulle på grund av de rubbningar i naturens jämvikt, som vi själva vållat, faunan avsevärt snedvridas genom att somliga arter skulle massförökas och andra utrotas. Det ligger i varje omdömesgill jägares eget intresse att hålla så starka och artrika villebrådsstammar som möjligt, kanske rent av mest till glädje för alla icke-jägare, för söndagspromenerande och naturentusiaster, för jultomtar. och andra skogens innevånare.

Herr talman! Det är lätt att dra befängda slutsatser, och herr Wachtmeister har lämnat många exempel på sådana. Vad vi motionärer vänder oss mot är nöjesjakten eller, såsom herr Wachtmeister sade, dödandet för dödandets egen skull. Det förekommer dess värre sådant. Det händer till exempel att en godsägare inbjuder affärsbekanta och andra till att bedriva jakt från stolar som sätts fram i markerna. Där sitter man och skjuter ned några hundra kanske halvtama fasaner, som drivs fram mot jägarna. Sådant tycker jag är för skräckligt. Herr Wachtmeister och jag har naturligtvis mycket olika värderingar av dessa företeelser, men jag anser att de icke passar i ett kultursamhälle. Svenska jägareförbundet har nyligen haft kongress, och en jägmästare framförde därvid en hel del förnuftiga åsikter. Han menade bl.a. att det finns för många jägare, framför allt för många okvalificerade sådana. Jag vet inte om han var inspirerad av den debatt som startats genom herr Werners och mina åtgöranden, men jag tror att den varit nyttig genom att den rört om i grytan på jaktområdet och kanske kan leda till i någon mån förbättrade förhållanden. Vederbörande jägmästare ville ha mycket strängare prov och en examen för tillstånd. att jaga småvilt. Hans förslag hade polska förhållanden som förebild. För att få jaga högvilt skulle krävas ytterligare prov och examen. Enligt vad han framhöll var utgallringen vid utbildningen i Polen mycket sträng, och man har där ett mycket litet antal jägare. Jag får i likhet med andra riksdagsmän olika jakttidskrifter, och jag har i en sådan som heter »Jakt och Jägare — Kring Lägerelden» läst en artikel, där det framhölls att det finns för många jägare i vårt land. Det är möjligt att den bästa lösningen inte är att bedriva jakt i statlig regi, men jag anser att något liknande som i Polen måste genomföras. Och sedan vi började diskutera denna fråga och skriva en del i ämnet har rätt många stora tidningar instämt med oss i att dessa förhållanden är någonting som bör ses över och att ett kultursamhälle inte bör tillåta att man dödar för dödandets egen skull. I flera av remissytirandena i ärendet sägs att jägarna inte går ut i markerna för att döda utan de går ut därför att de är naturälskare. Men är man det behöver man ju inte nödvändigtvis ta gevär med sig och skjuta det vilt som finns i markerna. Och att man kan vara djurvän och så döda det som man är vän med har jag alltid funnit motsägelsefullt. Det finns människor som är konsekventa och drar logiska slutsatser, och då är det mycket svårt att få detta att överensstämma, att man är djurälskare och så dödar man det som man tycker om. Det går dåligt ihop. Att det måste förekomma en avskjutning är vi helt eniga om, herr Wachtmeister. "Motionärerna har, som sagt, kanske inte kommit på den bästa lösningen, men att någonting måste göras är jag alldeles övertygad om.

Herr talman! Den motion som vi har skrivit är mycket kortfattad, och det är tydligen riskabelt med kortfattade motioner, ty det är då som bäddat för missförstånd. Vad vi åsyftar med motionen är att kunskapsnivån skall höjas hos en stor grupp jägare som börjar märkas i markerna. Det är väl i synnerhet stadsbor som fått jakten som fritidsintresse och arrenderar jaktmarker. Vi vet också att man inom turismen talar om jaktsafaris i Norrland o. s. v. Vi tycker att detta är en äventyrlig utveckling och ville gärna få till stånd bättre kontroll på skjutskicklighet och sådant. Jag vill inte på något sätt förorda en jakt i statlig regi, men när det gäller kontrollen av skjutskicklighet o. d., så kunde den både organiseras och administreras av länsstyrelserna på samma sätt som det nu förekommer körkortskontroll som administreras genom länsstyrelserna. Jag anser att det vore synnerligen väsentligt med ett sådant system på detta område, och det är det vi vill komma fram till.
Herr talman! Det är inte alltid som herr Wachtmeister och jag har samma uppfattning i jaktfrågor, men jag tycker att han här klarat saken på ett så utomordentiigt sätt att jag kan instämma i vad han har sagt. Och då det gäller min inställning till jaktfrågorna anser jag att ingen vidare motivering behövs från denna talarstol. Jag yrkar därför kort och gott avslag på motionen och bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Dei är kanske riktigt som herr Wachtmeister sade, att utskottet använt ganska milda formuleringar. Anledningen är väl att en motion sällan blivit så dödligt skadeskjuten av remissinstanserna som i detta fall. Vi tyckte därför att vi skulle vara så skonsamma som möjligt mot motionärerna. Jag reagerade när herr Sjöholm ville göra gällande att de s.k. nöjesjägarna jagar enbart för dödandets egen skull. Det är nog felaktigt. Tvärtom torde det vara så att många inte alls betraktar en jaktdag som förspilld även om de inte lyckats få tag på ett enda villebråd. Jakten i sig själv är ett nöje, precis som idrotten är det. Liksom herr Wachtmeister tror jag också att nöjesjägarna i allmänhet iakttar ett vad man kan kalla sportsmannamässigt uppträdande gentemot villebrådet. Herr Sjöholm säger att det borde finnas något slags examen för dem som skall gå ut i markerna och jaga. Det är säkerligen svårt att ordna med detta. Det sker dock en viss kontroll av att inte vem som helst kommer ut i markerna. Jag är övertygad om att de jordägare, som överlåter jakträtten till någon annan, ställer ganska höga krav på den som skall utöva jakten. Man lämnar inte gärna ut jaktområden till en person som jagar enbart för dödandets egen' skull, och man får rätt snart klart för sig, om det är fråga om en sådan jägare eller om en jägare med mera sportsmannamässigt uppträdande. Däremot skulle de yrkesjägare, som herrar motionärer tänkt sig, för att berättiga sin tillvaro och göra skäl för sin ersättning döda så mycket de någonsin hinner med. Om de inte gör det, har deras insatser inte svarat mot de kostnader som skulle följa med deras anställning. De jägare som herrar motionärer vill ha ut i markerna skulle alltså bli de verkliga mördarna. Som jag framhöll har inga remissinstanser tillstyrkt motionen, och en del instanser har i sitt avstyrkande varit mycket hårda. Svenska jägareförbundet säger t.ex. att den rimligen bör bli yrkesjägare som har lust att döda och för vilken dödandet och lusten att döda är extrem. Det är ett mycket hårt uttalande.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
Herr talman! Jag trodde inte att det skulle bli en stor debatt om detta, och det var inte heller vi motionärer som drog i gång den. Men man måste ju ge svar på tal. När herr Hansson i Skegrie säger att det inte förekommer att man dödar för dödandets egen skull, vill jag upprepa det exempel jag nyss anförde, nämligen att gäster på 'skånska gods jagar halvtama fasaner och skjuter flera hundra. Och de inte ens hemför bytet, utan detta tillfaller gårdsägaren. Vad är detta annat än att döda för dödandets egen skull, d.v.s. man skjuter så många som möjligt på så kort tid som möjligt? Det finns flera exempel i den vägen. Jag talade om en bättre kontroll. Jag gjorde det därför att jag läst ett referat från Svenska jägareförbundets årsmöte. En jägmästare hade såvitt jag kan förstå utan att bli emotsagd efterlyst en bättre kontroll av jägarna. Enligt hans mening var det sämre ställt i detta avseende i Sverige än i andra länder. Att införa en hättre kontroll vore också att tillmötesgå motionärerna en bit. Det är nog mycket som verkar omöjligt till en början. Jag kan ta ett exempel från den debatt som fördes här på förmiddagen. För 25 år sedan började man diskutera om boxningen skulle förbjudas här i landet. Både herr Hamrin i Jönköping och jag ansågs som mer eller mindre sinnessvaga för att vi kunde förfäkta sådana idéer. Det tog lång tid, men i fjol röstade många tidigare anhängare av boxningen för att den skulle förbjudas. Jag tror att den dagen kommer då man skall respektera herrar Werners och min uppfattning om nöjesjakten mer än vad som varit fallet i dag.
Herr talman! Jag har läst motionen och lyssnat på vad motionärerna här anfört. Det vore enligt min mening klokare om motionärerna redan i motionen skrev vad de avsåg — det är väl meningen med en motion. Nu säger herr Werner att »vi avsåg bara att få bättre utbildning och höja kunskapsnivån för den som jagar». Varför talar motionärerna då inte om detta i motionen? Om man, läser den kan man bara uppfatta den på ett sätt: huvudsyftet är inte att förbättra jägarnas yrkesutbildning utan att förstatliga jakten och skapa en statlig jägarkår. Det är så klart skrivet som det gärna är möjligt. Jag är emellertid tacksam för att vad som framkommit under remissbehandlingen och utskottsbehandlingen har påverkat motionärerna så att de nu har intagit en förståndigare ståndpunkt. Det är naturligtvis svårt för herr Sjöholm att beskriva ett möte som han inte har deltagit i — jag tycker nog att det hör till god ton att inte heller försöka göra det. De jägarkretsar som herr Sjöholm just har börjat intressera sig för har haft dessa problem aktuella mycket länge — långt innan herr Sjöholm över huvud taget yttrade sig i jaktdebatten. De har allvarligt diskuterat hur man skall kunna öka kunskaperna hos dem som jagar för att jakten skall bli humanare och hur man skall organisera jaktverksamheten så att den på minsta möjliga sätt skadar viltet. Jag har under några år deltagit i en statlig utredning på detta område och har därvid fått en god inblick i de verkliga förhållandena. Därför har jag, herr talman, inte kunnat lyssna på alla de lösa påståenden och de förvridningar av fakta som här gjorts utan att reagera. Vid den nyligen hållna jägarstämman tog man upp frågan om utbildning av dem som ämnar skaffa sig vapen för jakt. Man hade en mycket positiv inställning till att de som skall skaffa vapen för att använda dem till jakt måste ha goda kunskaper; man skall därför försöka finna former för en utbildning av jägarna. Men vilka skall bli lärare när den utbildningen startar? Ja, inte några jägmästare på grund av att de har skoglig utbildning. Det är de kunniga jägarna som måste vara instruktörer, annars blir det ingen utbildning alls. Med dessa ord. ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets.
Herr talman! Jag begärde ordet bara för att herr Jönsson i Ingemarsgården lät så indignerad. Han sade att jag hade kastat fram lösa påståenden. Men jag har bara återgivit vad tidningarna har refererat att en jägmästare anfört vid Svenska jägareförbundets stämma. Om det referatet var felaktigt, så säg då det.

Herr talman! För den som under några år varit ledamot av första lagutskottet står det ganska klart att det på senare tid funnits en påtaglig tendens till en viss avkriminalisering eller i varje fall till att inte införa onödig lagstiftning. Men självfallet ställer ett ökat internationellt samarbete vissa krav på oss; vi bör eftersträva att i möjligaste mån godkänna de konventioner som FN antagit. Enligt min mening är det dock viktigt att man i dessa sammanhang inte går utöver de krav som kon ventionen får anses ställa och att man inte utvidgar det straffbara området mer än vad som är oundgängligt. Speciellt angeläget är detta när kriminaliseringen kommer i konflikt med yttrandefriheten. Den konvention som första laguiskottet behandlar i förevarande utlåtande gäller avskaffande av alla former av rasdiskriminering. För att förbereda en proposition i ärendet har en kommitté arbetat under iedning av justitierådet Holmberg och två förtjänta ledamöter av riksdagen, nämligen Kaj Björk och Thorvald Källstad. Kommittén har enhälligt kommit fram till den ståndpunkten att den nuvarande brottsbeskrivningen i brottsbalken 16:8 skulle vara till fyllest som gärningsbeskrivning för att uppfylla de krav som denna konvention uppställer. Departementschefen går dock längre än vad denna kommitté funnit nödvändigt. Han anser att det inte räcker med gärningsbeskrivningen i brottsbalken 16: 8, vilken innebär att hot, förtal och smädelse skall vara kriminaliserade. De-' partementschefen utvidgar gärningsbeskrivningen till att omfatta missaktning, vilket är ett icke oväsentligt vidare begrepp än förtal och simädelse. Vi bör i sammanhanget notera att departementschefen själv inte gör gällande att detta skulle vara nödvändigt för att uppfylla konventionens krav. Han säger bara att avsikten har varit att vidga området för uttalanden som skall anses brottsliga. Departementschefen konstaterar att det för straffbarhet bör räcka med ått ett uttalande om t.ex. en viss folkgrupp är nedsättande för gruppens anseende. Innan jag gör några kommentarer till detta skulle jag vilja säga att man bör börja med att fråga sig om de missförhållanden som måhända finns på detta område verkligen kan avskaffas genom en vidgad kriminalisering, i synnerhet som problemen inte torde vara av större omfattning. Enligt min mening kan man lika väl riskera att en alltför omfattande kriminalisering får en effekt motsatt den man egentligen åsyftar. Som jag ser det minskar man inte trycket på olika invandrargrupper, för att ta ett exempel, genom att utvidga kriminaliseringen. För att tillspetsa det skulle jag vilja säga, att jag inte tror att man med hot om kriminalisering skall tvinga människor att vara vänliga mot varandra och visa varandra hänsyn. I varje fall måste de personer som riskerar att drabbas av en sådan diskriminering uppfatta det som i och för sig diskriminerande att de måste skyddas genom en strafflagstiftning. — När jag nu argumenterar talar jag hela tiden om den utvidgning av brottsbeskrivningen som departementschefen föreslås. I detta sammanhang skulle jag också vilja framhålla att jag gör samma reflexion när det gäller könsdiskriminering — en fråga som aktualiserats motionsledes vid behandling av föreliggande ärende. Jag är klart medveten om att det förekommer en inte så obetydlig könsdiskriminering, exempelvis ute på arbetsplatserna, men jag är lika fullt övertygad om att vi inte kan lösa dessa problem genom en kriminalisering; vi bör lösa dem genom en vidgad upplysningsverksamhet och en annan attityd. Utskottet framhåller att »upplysning och uppfostran till respekt och aktning för människovärdet är ett av de bästa medlen att motverka fördomar —— —», Jag skulle vilja precisera meningen genom att säga att det är det bästa medlet för att komma till rätta med de missförhållanden som råder. Jag tycker alltså, herr talman, att den nuvårande brottsbeskrivningen, som upptar hot, förtal och smädelser, är helt tillräcklig. Dessutom medför den utvidgning av brottsbeskrivningen som departementschefen vill göra att det uppkommer svårigheter vid lagtolkningen. Detta är någonting som i synnerhet lagrådet tagit upp. Departementschefen säger att nedsättande uttalanden generellt skall vara kriminaliserade. Men var går gränsen mellan nedsättande uttalanden och saklig kritik? Det är ju en subjektiv bedömning om man gör gällande att det är fråga om en sakligt berättigad ståndpunkt eller ett nedsättande uttalande. Dessutom föreslår departementschefen att uttryck för förlöjligande skall vara straffbara. Han uttalar att företeelser som innebär att en viss ras eller folkgrupp förlöjligas praktiskt taget alltid bör vara straffbara. Det är alltså en mycket omfattande kriminalisering som här föreslås. Man kanske skulle fråga sig: Var går gränsen egentligen mellan förlöjligande och uttryck för en viss humoristisk karaktäristik? Skall det vara förbjudet att ge uttryck åt en spontan humor därför att det kan uppfattas som ett förlöjligande som man inte alls har avsett? Inte nog med detta. Departementschefen menar att t.o.m. indirekta påståenden om underlägsenhet skall kriminaliseras. Detta betyder att man, om man säger att en viss folkgrupp är bättre än alla andra folkgrupper, därmed har uttalat sig diskriminerande om alla de andra, och det skulle alltså vara straffbart. Lagrådet anför om detta: »Gränsen mellan sakligt befogad kritik som skall vara tillåten samt straffbar missaktning blir i sådana fall flytande och svår att upprätthålla. Lättare förenligt med: yttrandefriheten är att straffbarheten begränsas till förtal och smädelser.» Lika litet som departementschefen har brytt sig om kommitténs förslag i det här hänseendet, lika litet har han fäst avseende vid lagrådets uttalande. Det är egentligen svårt att finna de motiv 'som ligger bakom departementschefens ståndpunktstagande. Vi som sitter i första lagutskottet kan väl med viss tillfredsställelse konstatera att inte heller utskottsmajorite ten har varit riktigt med på noterna och velat följa departementschefen, utan har ansett det befogat med en viss åtstramning. Jag vill gärna citera vad utskottet här säger: »Utskottet vill emellertid framhålla, att begreppet missaktning måste tolkas med viss försiktighet. Härunder bör sålunda inte innefattas alla uttalanden av nedsättande eller förnedrande natur utan för straffbarhet bör krävas att det är fullt klart att uttalandet överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande folkgruppen i fråga.» Det är någonting annat än vad departementschefen säger. Om lagrådet tyckte att departementschefens brottsbeskrivning var svår att tillämpa, undrar jag hur domstolarna kommer att tolka det tillrättaläggande som utskottet gör. Det skiljer sig egentligen inte så mycket från vad vi reservanter menar, nämligen att man skulle kunna nöja sig med den gärningsbeskrivning som finns i nuvarande 16 kap. 8 §. Herr talman! Man kommer heller inte genom den utvidgning som har föreslagits åt de kanske allra besvärligaste problemen när det gäller diskriminering, som inte tar sig några hörbara uttryck men som jag skulle vilja beteckna som en utfrysning av kamrater på arbetsplatsen, kamrater som tillhör en annan ras eller folkgrupp. Hur kommer man åt sådan diskriminering? Över. huvud taget finns det kanske anledning att uppmärksamma förhållandena på arbetsmarknaden, som inte omfattas av kriminaliseringen. Departementschefen menar — och där tycker jag han har rätt — att arbetsmarknadens parter i första hand själva bör söka komma till rätta med problemet. Jag skulle alltså, herr talman, vilja yrka bifall till den reservation som finns fogad till punkten B i utskottets hemställan. Sedan skulle jag också vilja med ett par ord nämna den särskilda åtalsregel som vi anser bör införas, vi som Det är inte säkert att det alla gånger är lämpligt att den handling som straffbestämmelsen avser ställs under allmänt åtal. Det kan nämligen vara så att målsägaren själv inte skulle vilja att frågan kommer inför rätta, med den publicitet som det kan medföra. Därför har vi menat att brott som avses i denna paragraf må åtalas av åklagare endast om målsägare angiver brottet till åtal eller om åtalet befinns påkallat från allmän synpunkt. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag alltså bifall till reservationen 3 vid punkten D.
Herr talman! Rasdiskriminering är inte någon ny företeelse i Sverige, vilket våra samer och våra zigenare kan bära vittne om.

Situationen karakteriseras vidare av att mycket svårare rasdiskrimineringsproblem än vad vi har — vad vi ännu har, får man kanske säga — har blivit upptäckta i andra länder och där framkallat starka stämningar till förmån för att avskaffa sådan diskriminering. Fördomar mot och förakt för människor med annan hudfärg, religion, nationalitet o. s. v. har ju alltid förekommit där sådana grupper över huvud taget mötts — på ojämna sociala villkor, bör man tillägga. Men oppositionen mot sådana fördomar och föraktfulla beteenden har först i vår tid blivit så stark och så intensiv, att den har kunnat ta form i en internationell konvention. Jag nämner denna historiska bakgrund därför att en liknande bakgrund, fastän mycket mera markerad, finns för en lag mot den andra sortens diskriminering, den lag som krävs i motionerna 11: 1322 och II: 1144, nämligen en lag mot könsdiskriminering. Vi har inte alltid haft negrer i Sverige, men vi har alltid haft kvinnor, och deras ställning har i många väsentliga avseenden varit underlägsen på ungefär samma sätt som vissa förtryckta rasers och med skäl av ungefär samma dignitet. Denna könsdiskriminering är ännu i dag i full gång på många områden av samhällslivet. Det är därför som jag finner det naturligt att i min reservation — nr 2 till detta utlåtande — yrka på att även den formen av diskriminering tas in under den här lagen, trots att den inte är uttryckligen nämnd i den internationella konvention som vi biträder. I detta sammanhang kommer nämligen in speciellt det brott som i den nya lagen kallas olaga diskriminering och som består i att näringsidkare eller någon annan som skall tillhandahålla tjänster eller varor till allmänheten, vägrar att göra detta mot någon person på grund av dennes ras, nationalitet o. s. v. Det har som bekant visserligen då och då hänt att svarta amerikaner eller afrikaner, eller jugoslaver eller spanjorer eller någon annan sorts utlänningar här i Sverige har blivit nekade tillträde till något kafé, någon restaurang, något hotell på grund av sitt utländska ursprung. Såvitt jag vet, har detta inte inträffat påfallande ofta och inte heller påfallande regelbundet, men det har hänt, och det räcker för att man bör lagstifta emot det, det är vi alla överens om. Men det har hänt otaliga gånger, det är jag säker på att alla här i kammaren närvarande damer kan bekräfta, att en ensam kvinna har blivit avvisad från ett näringsställe enbart av den anledningen att hon är en ensam kvinna — då kan man väl behöva en lag mot sådan behandling också. Den ensamma kvinna som för sitt arbetes skull är ute på resa och kommer till stadshotellet i landsortsstaden lagom till en sen middag har alltför ofta varit med om att inte bli insläppt i matsalen, därför att det råkat vara dans på kvällen — och då kommer inga ensamma damer in! Vad som sedan händer henne, när hon efter ett visst bråk med hovmästaren ändå lyckats komma in och fått ett undanskymt bord nära serveringsutgången, är en annan sak; det har också med könsdiskriminering att göra, fastän kanske inte med den sort som man kan komma åt med lagstiftning. Det är med tanke på detta slags förhållanden som jag nu ber att få yrka bifall till reservationen 2 till utskottets utlåtande, vari alltså föreslås att även könsdiskrimineringen skall komma in under lagstiftningen om olaga diskriminering. Nu är det ju så, som utskottets utlåtande mycket riktigt säger, att hela denna fråga om lagstiftning mot könsdiskriminering, framför allt på arbetsmarknaden, kommer att tas upp i höst i allmänna beredningsutskottet i anslutning till vår partimotion om rättvisa åt kvinnorna, och därför skall jag inte insistera i denna fråga just nu. Jag vill också yrka bifall till reservationen 4, i vilken jag i anslutning till motionen II: 1322 begär förslag till lagstiftning mot rasdiskriminering även på arbetsmarknaden. Den konvention, som i och med den här ifrågavarande lagen skall träda i kraft, omfattar ju i sin ursprungliga formulering även rasdiskriminering på arbetsmarknaden — det anses It.o.m. mycket viktigt — och det är därför helt naturligt att den skulle kunna tillämpas på arbetsmarknaden även i Sverige. Motargumentet är, som vi. alla vet, att man i Sverige brukar låta arbetsmarknadens parter reda upp sådant avialsvägen.

Invandrarna är — det är ju i stort sett dem det är tal om när det gäller rasdiskriminering — i allmänhet intellektuellt och socialt handikappade här i Sverige därför att de inte klarar språket o.s.v. Det betyder naturligtvis inte att de är dummare än svenskar, men de har det besvärligare här. Man kan därför inte vänta sig att de själva med tillräcklig energi skall kunna driva sina krav. Jag är helt övertygad om att de fackliga ombudsmännen på arbetsmarknaden vill göra sitt bästa även för invandrarna. Men jag tror att just för deras skull en lagstiftning, som gör varje form av rasdiskriminering vid anställande och behandling av arbetskraft olaglig, skulle utgöra ett kraftigt och behövligt stöd, inte minst opinionsmässigt. Man kan invända: Vi har inte någon rasdiskriminering på arbetsmarknaden ännu. Ja, vad sade man i England när man där för flera år sedan började att bearbeta opinionen för en lagstiftning av denna sort, den lag som engelsmännen fick 1968? Jo, när man i motvind började arbeta för att få till stånd denna lagstiftning, inspirerades man av tanken på att man skulle kunna genomföra den innan man i England fick amerikanska arbetsmarknadsproblem. Nu. har man nästan det i England. Frågan är: Måste vi också vänta med lagstiftning tills vi har problemen över oss? Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall dels till mina egna två reservationer, 2 och 4, dels till de två andra reservationer som är fogade till första lagutskottets utlåtande nr 41.

Herr talman! Det må tillåtas mig att konstatera att principen om alla människors lika värde oberoende av ras, hudfärg, religion, kön eller nationellt ursprung inte är vedertagen, inte ens i vårt land. Att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter samt att alla och envar är berättigade till alla de frioch rättigheter som tillkommer fria människor är inskrivet i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Hur är det, herr talman, med tillämpningen av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna? Se ut över världen i dag, och Du skall finna land efter land, som bekänner sig till förklaringen om de mänskliga rättigheterna men som i handling ej efterlever denna förklaring. Jag tänker bl.a. på judeförföljelserna, förföljelserna emot de kristna och förkvävandet av demokratiseringssträvandena i Tjeckoslovakien och på alla de människor som på grund av politisk eller religiös övertygelse blir tvingade att gå i landsflykt.

Det kan i detta sammanhang vara motiverat att framhålla, att det kan förekomma rasdiskriminering även i vårt land. Det sker ej i större omfattning, men det kan dock förekomma. Finns det inte en viss ovilja mot utlänningarna? Vi skall inte förhäva oss och anse, att vi är så oerhört bra i jämförelse med andra länders folk. Hur skulle det vara i vårt land om vi hade en miljon zigenare? Tror ni inte att det då skulle förekomma stora demonstrationer, rasupplopp etc.? Jo, var övertygade därom!

Herr talman! Det är naturligtvis ytterst värdefullt att vi får en lagstiftning som lägger hinder i vägen för rasdiskriminering, men som tidigare framhållits i debatten kan det dock förekomma fall av rasdiskriminering där man inte direkt kan finna anledning att väcka åtal. Utfrysning t.ex. är också en form av rasdiskriminering. Den nuvarande utformningen av vår lag hindrar tyvärr inte, herr talman, vissa former av rasdiskriminering. Därför hälsar jag med tillfredsställelse det föreliggande «:utskottsutlåtandet som innebär klarare rättsregler på hithörande områden, därmed möjliggörande ett effektivt skydd mot rasdiskriminering. Men det räcker inte med enbart detta, ty det krävs upplysning och åter upplysning. Herr talman! Vid första lagutskottets utlåtande nr 41 är fogade ett par reservationer som jag i korthet vill kommentera. I reservationen 1 har reservanterna ansett, att det av utskottsmajoriteten föreslagna införandet i lagtexten av rekvisitet »uttrycker missaktning för folkgrupp» borde ersättas med orden »förtalar eller smädar». Uttrycket »missaktning för folkgrupp» är ytterst allmänt till sitt innehåll och kan ge anledning till svåra avgränsningsproblem vid praktisk tillämpning. Om det i lagtexten däremot preciseras att inte bara hotelse utan också förtal eller smäåädelse av: folkgrupp är straffbar handling, får mån en klarare rättstilllämpning än om det står »hotar», »uttrycker missaktning för folkgrupp» etc. I reservationen 3 har reservanterna hävdat »att fall av olaga diskriminering kan komma att inträffa där det av hänsyn till målsäganden bör tillkomma denne att avgöra om åtal skall ske eller ej». Med hänsyn härtill anser reservanterna att en särskild åtalsregel bör införas. Denna uppfattning har också framförts av riksåklagaren. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 3 av herr Alexanderson m. fl:

Herr talman! Herr Jönsson i Malmö sade med avväpnande anspråkslöshet att han inte var jurist och därför litet försiktig när han debatterade sådana här frågor. Jag kan inte bestrida att jag är jurist, men jag känner mig inte särskilt Jlagklok för det. Jag tror att både herr Jönsson i Malmö och jag till slut får försöka använda vårt: sunda förstånd för att se om den lösning man kommit fram till också är den bästa. 'I den 'värderingen här vi emellertid råkat ha olika uppfattningar. Herr Jönsson i Malmö säger att man måste utvidga det straffbara området till att också omfatta >»missaktning> för att konventionens krav skall vara uppfyllda. Det är ju det som striden står om. Jag tror att det finns anledning att fästa uppmärksamhet vid vad som rent allmänt gäller den lär konventionen. Där sägs nämligen att en kriminalisering endast bör genomföras i den mån de faktiska förhållandena i vederbörande stat är sådana att de påkallar lagstiftning. Jag tror inte att vare sig herr Jönssön i Malmö eller jag kan göra gällande att det förekommer så omfat tande missförhållanden i detta land att en kriminalisering av en så vittgående omfattning som <:departementschefen här har föreslagit verkligen skulle vara motiverad. Det finns anledning att stryka under att herr Jönssons partikamrat Kaj Björk i kommittén inte heller har ansett att man borde utvidga det straffbara området. Inte heller lagrådet anser detta, utan det är enbart departementschefen som framhärdar. Inte ens herr Jönsson i Malmö har vid utskottsbehandlingen helt ställt sig bakom departementschefens tolkning — utskottsmajoritetens ståndpunktstagande är som jag tidigare framhöll betydligt snävare än departementschefens uttalande. Jag vill understryka att det i fråga om strafflagstiftningen är väsentligt att vi försöker hålla oss till någorlunda klart definierade brottsbegrepp, så att de dömande myndigheterna i landet vet vad de har att rätta sig efter och så att framför - allt allmänheten, som själv skall bedöma vad som är kriminaliserat eller inte, verkligen vet var gränserna för det tillåtna går. Herr Jönsson i Malmö nämnde den viktiga frågan om rätten till arbete och över huvud taget problemen på arbetsmarknaden. Skulle inte med herr Jönssons resonemang också den sektorn behöva omfattas av kriminaliseringen för att vi fullt ut skall uppfylla de krav som konventionen enligt herr Jönsson ställer på oss? Men i det fallet har herr Jönsson och jag samma uppfattning: Arbetsmarknadens parter bör kunna lösa dessa problem, och de gör det säkerligen bäst.

Herr talman! I propositionen 87 har regeringen föreslagit riksdagen att godkänna FN-konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Jag förmodar att vi alla enhälligt sluter upp kring denna konvention. Den har naturligtvis större betydelse i åt skilliga andra länder — vi har under de senare decennierna gång på gång sett exempel på inte bara diskriminering av raser, folk och grupper utan också i samband därmed förföljelse och kanske rent av martyrium. För oss svenskar ter det sig väl helt naturligt att — som FN:s allmänna förklaring uttrycker det — alla människor är födda fria och med lika värde och rättigheter samt att envar är berättigad till alla de frioch rättigheter som uttalas. i förklaringen utan åtskillnad av något slag. Jag tycker att detta är värt att med all kraft strykas under även för ett land som Sverige, och det är på tiden att vi nu godkänner denna konvention.

Konstitutionsutskottet har haft att behandla de punkter som faller under tryckfrihetsförordningen.

Vi är väl i princip överens om formuleringen av det framlagda förslaget, men just här skiljer sig alltså våra ståndpunkter, såsom redan påpekats av representanter för första lagutskottet. Vi anser inte att uttrycket »>missaktning» är särskilt bra, och i likhet med lagrådet, som ställde sig mycket tveksamt, tycker vi inte att detta begrepp skall föras in i lagen. Det är enligt vår mening alltför svårtydbart och diffust. Den gamla lydelsen »>»förtal eller smädelse> anser vi vara betydligt lättare att definiera. Herr talman! Jag kommer att rösta såväl för den vid konstitutionsutskottets utlåtande fogade reservationen som för de vid första lagutskottets utlåtande fogade fyra reservationerna.

Herr talman! Jag konstaterar att herr Larsson i Luttra haft vänligheten att referera konstitutionsutskottsmajoritetens ställningstagande i denna fråga. Jag har ingen anledning att på någon punkt rätta hans framställning; som jag uppfattade denna från min bänk var den helt korrekt.

Med hänsyn till den långa debatt som förts har jag ingen anledning att gå närmare in på den här saken. Konstitutionsutskottsmajoriteten har gjort samma bedömning 1 sakfrågan som majoriteten i första lagutskottet, och de båda utskottens skrivning är, som herr Larsson i Luttra framhöll, helt samstämmig på denna punkt. Detsamma är förhållandet med de till de båda utlåtandena avgivna reservationerna. Som redan framhållits är både utskottsmajoriteten och = reservanterna överens om att hänsynen till tryckfriheten bör vika på denna punkt. Det finns därför ingen anledning att ta upp något längre resonemang härom.

: | Herr talman! Jag ber vatt få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Rasdiskrimineringen är ett av vår tids svåraste gissel. Den lagstiftning med förbud mot rasdiskriminering som nu föreslås är därför välkommen. Det är fyra år sedan Sverige undertecknade den konvention som riksdagen nu föreslås godkänna, och det är verkligen inte för tidigt att vi nu också vidtar åtgärder för att följa upp detta ståndpunktstagande i praktiken. Rasdiskriminering är lyckligtvis än nu inte något problem av stor omfattning i vårt land. Det beror knappast på att svenskarna skulle vara så mycket mer högtstående än andra folk. Det är snarare så att vi hittills haft relativt begränsade tillfällen att utöva rasdiskriminering. Men tillfällena härtill ökar, och jag anser det riktigt att lagstiftning nu införs innan vi hunnit få omfattande problem. Men det faktum att vi ännu inte har större svårigheter här motiverar ett annat påpekande: Det stora diskrimineringsproblemet i Sverige är könsdiskrimineringen. Lagstiftning och andra åtgärder framstår som ännu mer angelägna på det fältet, där andra insatser hittills inte givit tillfredsställande resultat, i vissa avseenden givit rent nedslående resultat. Fru Kristensson sade tidigare att lagstiftningsåtgärder inte löser problemet med könsdiskriminering. Det är väl ingen som inte kan instämma i det uttalandet. Men lagstiftning kan bidra till att lösa problem som har visat sig vara mycket svåra att komma till rätta med. Den kan dessutom verka opinionsbildände :och vara ett stöd för många människor, som inte vill diskriminera, när de vill hävda sin uppfattning. Folkpartiet har i en partimotion till årets riksdag framfört kravet på en utredning om allmän lagstiftning mot könsdiskriminering. I ett motionspar som väcktes vid riksdagens början föreslår herr Ahlmark och jag i denna kammare samt :herr Lindblad i första kammaren att riksdagen skall begära ett förslag om lag mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Dessa motioner har också följts upp i anslutning till den nu aktuella propositionen. Förslagen om lagstiftning mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden har nu remitterats till allmänna beredningsutskottet, som kommer att lämna sitt utlåtande till höstriksdagen. Det finns därför ingen anledning för mig att gå djupare in på dem just nu. Jag vill bara uttrycka förhoppningen att regeringen skall visa större handlingskraft och snabbhet när det gäller den saken än vad arbetstakten med den nu framlagda propositionen har givit prov på. I ett avseende anser jag dock att ett ställningstagande till könsdiskrimineringen bör göras nu, och det är i fråga om propositionens förslag om olaga diskriminering. Näringsidkare, anordnare av allmänna sammankomster, 0. s. v. skall i fortsättningen inte få diskriminera någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Enligt min uppfattning bör man inte heller i dessa situationer få diskriminera med hänsyn till kön. Den meningen finns uttryckt i reservationen 2 av fru Anér, till vilken jag ber att få yrka bifall. Naturligtvis kan man, såsom utskottets talesman gjorde, invända att konventionen inte rör könsdiskriminering. Men nu införs på regeringens förslag en helt ny paragraf om ett helt nytt brott som kallas olaga diskriminering. Då är det enligt min mening stötande att göra den så ofullständig som föreslås i propositionen. Skall det i fortsättningen vara så att man får avvisa en person från t.ex. en restaurang för att hon är kvinna, trots att det är förbjudet att avvisa en person för att han är utlänning eller tillhör en annan ras än majoriteten svenskar? Jag anser att man med samma styrka måste slå vakt om den enskildes rätt i båda dessa fall. En diskriminering kan i båda fallen av den enskilde upplevas som kränkande. Att diskriminering förekommer i båda fallen är det ingen diskussion om även om det är svårt att ange omfattningen. Här behövs inte några vidlyftiga utredningar; det räcker med en enkel förändring av den föreslagna lagtexten. Jag skall be att få hemställa till kammarens ledamöter att ni allvarligt överväger om ni inte kan ge detta förslag ert stöd, även om ni till äventyrs inte tillhör samma partigrupp som motionären och reservanten. Den huvudinvändning jag vill rikta mot propositionen gäller ett område där regeringen inte nu föreslår någon lagstiftning, nämligen rasdiskriminering på arbetsmarknaden. Den frågan behandlas, till skillnad från den tidigare, i hög grad i den konvention som nu föreslås godkänd. I artikel 2 i konventionen sägs det: >Envar konventionsstat skall förbjuda och med alla lämpliga medel, däribland den lagstiftning som omständigheterna påkallar, göra slut på rasdiskriminering från personers, gruppers, och organisationers sida.» I artikel 5 räknar man upp de rättigheter som konventionsstaterna skall tillförsäkra envar utan åtskillnad med hänsyn till ras, o.s.v. Bland dessa rättigheter nämns »rätten till arbete, till fritt val av anställning, till rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, till skydd mot arbetslöshet, till lika lön för lika arbete, till rättvis och gynnsam lön för arbete». Denna artikel i konventionen tvingar oss inte till en lagstiftning, hävdas det i propositionen, och det är kanske riktigt. Men nog är det ett starkt tryck i riktning mot lagstiftning. Hur skall vi annars kunna tillförsäkra envar skydd mot diskriminering vid anställning o. s. v.? Man hänvisar självfallet — och det gjorde också utskottets talesman — till arbetsmarknadens parter, men jag anser det nog befogat att ställa frågan: Har man anledning att tro att arbetsmarknadens parter skulle kunna komma till rätta med rasdiskrimineringen, när de uppenbarligen inte har lyckats komma till rätta med könsdiskrimineringen på arbetsmarknaden? Det har heller inte utvecklats närmare, varken i propositionen eller av utskottet, vilka nackdelar en lagstiftning mot rasdiskriminering på arbetsmarknaden skulle kunna ha. Jag skulle snarare vilja se det så, att en sådan lagstiftning bör vara ett stöd för arbets marknadens parter när de skall ta itu med rasfrågorna. Det faktum att vi inte har några problem i dag sammanhänger främst med att antalet berörda personer är rätt begränsat och att vi har haft en så stor efterfrågan på arbetskraft hittills. Svårigheter kan uppstå i större skala relativt snart. Vi har dock omkring en halv miljon personer i det här landet av vilka en stor del är svenska medborgare — som är födda utomlands. Nu är både regeringen och utskottet medvetna om problemet. Man avvisar inte en lagstiftning i princip utan säger bara att den inte behövs nu. Utskottet tillägger: »Utskottet vill emellertid understryka att, om en påtaglig tendens till rasdiskriminering skulle visa sig i arbetslivet och arbetsmarknadens parter inte skulle kunna bemästra svårigheterna på ett tillfredsställande sätt, man måste överväga att ingripa med lagstiftningsåtgärder.» Det är befogat att som fru Anér ställa frågan: Är det klokt att vänta med en lagstiftning tills allvarliga svårigheter, som arbetsmarknadens parter inte kan bemästra, har uppstått? Det är ju så populärt just nu att göra attacker mot 32 8 i Arbetsgivareföreningens stadgar. I de attackerna har man ibland saknat konkreta förslag till åtgärder. Här är ett område där det verkligen kan vara motiverat att begränsa arbetsgivarnas rätt att fritt anta och avskeda arbetskraft. Rätten att rasdiskriminera kan inte vara en omistlig del av den svenska arbetsmarknadens frihet, inte heller rätten att könsdiskriminera. Det finns också anledning att som fru Anér gjorde påminna om att utländska erfarenheter på detta område finns. I USA har man haft en lag sedan 1964 och i England sedan 1968. Situationen är ungefär densamma på arbetsmarknaden och inom serviceområdet.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

Herr talman! Får jag bara göra ett par korta kommentarer till herr Romanus” inlägg i debatten! Vad först beträffar könsdiskrimineringen håller jag fast vid min tidigare deklarerade ståndpunkt, att könsdiskrimineringen inte bör bedömas isolerad inom en viss eller vissa: samhällssektorer. Sedan vill jag också påpeka vad som står i utskottsutlåtandet, att vi vid innevarande års riksdag kommer att få ta ställning till ett flertål motioner som rör åtgärder mot könsdiskriminering. Jag tror det är lämpligt att vi vid det tillfället diskuterar frågan i hela dess vidd och inte nu beslutar om lagstiftning inom en viss sektor av samhällslivet. Vad sedan beträffar rasdiskriminering på arbetsmarknaden vill jag gärna uttrycka att jag för min del litar på arbetsmarknadens parter. Jag är för övrigt inte ensam om att göra det — det gör så gott som samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågan. De anser i likhet med departementschefen att vi i första hand bör anförtro arbetsmarknadens parter att frivilligt samverka och se till att rasdiskriminering hindras inom detta samhällsområde. Jag anser det också väsentligt vad utskottsmajoriteten har framhållit, att om en påtaglig tendens till rasdiskriminering skulle visa sig i arbetslivet och arbetsmarknadens parter inte skulle kunna bemästra svårigheterna på ett tillfredsställande sätt måste man överväga att ingripa med lagstiftningsåtgärder. Jag menar att vi i dag inte är i en sådan situation, och jag hoppas innerligt att vi inte heller skall komma i en sådan situation att vi behöver lagstifta på det här området.

Herr talman! Naturligtvis kan det sägas att man inte bör bedöma frågan om könsdiskriminering just inom serviceinrättningarna som en isolerad fråga. Men nu har riksdagen att behandla ett ärende om olaga diskriminering inom serviceinrättningar. Då kan man inte komma förbi frågan, om det skall vara tillåtet att diskriminera kvinnor på restaurang, trots att det är förbjudet att diskriminera utlänningar på restaurang. Jag kan inte finna att den frågan kan besvaras med annat än med nej. Det behövs inte någon omfattande ändring av lagtexten fördenskull. Det är inte uttryck för bristande förtroende för arbetsmarknadens parter när man säger att vi behöver en lagstiftning om rasdiskriminering. Det skiner väl igenom både i propositionen och i utskottsutlåtandet, och för övrigt tidigare även i utredningens betänkande, att orsaken till att vi inte har omfattande problem med rasdiskriminering på den svenska arbetsmarknaden helt enkelt är att vi hittills har haft ett relativt litet inslag av andra raser och andra nationaliteter. Frågan är nu, om vi skall vänta med lagstiftning tills problemen uppstår eller om vi skall anta den i god tid. Både propositionen och utskottsutlåtandet aviserar att en lagstiftning i framtiden kan bli nödvändig. Inte heller det tolkar jag så, att man inte har förtroende för arbetsmarknadens parter. Frågan är bara när lagstiftningen skall införas och om man redan nu vill ge arbetsmarknadens parter detta stöd i deras arbete.

Herr talman! Det har varit mycket intressant för mig som en av utredarna av denna fråga att lyssna till de inlägg som har gjorts i denna viktiga debatt.

Vi hade som mycket skicklig sekreterare juris doktor Hans Olsson. Vi hade tillfälle att under den perioden sammanträffa med representanter för Danmark, Finland och Norge för att se om man kunde samordna lagstiftningen i Norden på detia område.

Vi träffade samman med folk från Ministry of Housing and Local Government och förde en diskussion om rasdiskriminering på bostadsmarknaden. Vi besökte Race Relations Board, och vi besökte The Campaign against Racial Discrimination — CARD — i Temple i London. Denna organisation är en frivillig, opolitisk samarbetsorganisation för bekämpande av rasdiskriminering i England. Vi gjorde besök i olika stadsdelar i Storlondon, där de kommunala myndigheterna hade erfarenheter av immigrationsoch rasdiskrimineringsproblem t.ex. Lambeth med stor västindisk befolkning och Southall med en mycket stor indisk och pakistansk befolkning. 1962 antog det brittiska parlamentet på förslag av den konservativa Macmillan-regeringen en lag, som begränsade den färgade invandringen till England. Den lagen har sedan skärpts väsentligt under Harold Wilsons labourregering, och invandringen av färgade är nu mindre än någon gång sedan 1950-talet. Förra året fick 36 500 sådana medborgare inresetillstånd, och under första kvartalet i år togs drygt 6 200 emot. Det betyder att det i England finns 1,3 miljoner färgade, och det har skapat problem i det landet. Visserligen kanske vi inte får ta emot 1,3 miljoner färgade i Sverige, men vem vet, hur länge vi får räkna med att det bor 15 personer per kvadratkilometer? De färgade har i alla fall skapat problem i Storbritannien, och invandrarna har tenderat att hålla samman geografiskt. På många håll i London och i industristäderna i norra England har rena getton uppstått, och diskrimineringen har varit vida spridd i samhället. Regeringen har alltså ansett sig nödsakad att lagstifta för att skydda invandrarna socialt när det gäller både anskaffningen av bostäder och att söka arbete. I ett mångrasigt samhälle, sådant som England, har de färgade invandrarna mött långtgående diskriminering, fientlighet och bristande förståelse. Detta har nyligen påtalats av Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidnings Londonredaktör Bengt E. Anderson i en artikel i tidningen den 21 maj i år. Där säger han: »Denna situation har förvärrats under de senaste två åren» — alltså sedan den kommitté jag arbetade i var där — »då den politiska debatten i stor utsträckning :centrerats kring rasfrågorna.» . England fick alltså Race Relations Board med uppgift att angripa alla former av diskriminering och Community Relations Commission med uppgift att medla i tvister mellan etniska grupper. Det ansågs nödvändigt med dessa åtgärder. Situationen fortsätter uppenbarligen att förvärras; »gettobildningen fördjupas, slumskolorna i många färgade stadsdelar ger en otillräcklig start i livet åt alltför många» säger London:« redaktören Bengt Anderson. Den kommitté, som jag arbetade i, tillkom 1966 och vi fick i uppdrag att undersöka möjligheterna att utforma ett straffsanktionerat förbud mot rasdiskriminering. I propositionen 87 och i utskottets utlåtande har ordet rasdiskriminering ändrats i själva lagtexten till olaga diskriminering. Förbudet mot rasdiskriminering skulle på lämpligt sätt komplettera och förstärka det minoritetsskydd som finns 1 bestämmelsen om hets mot folkgrupp i 16 kap. 8 § brottsbalken. Anledningen till att frågan om åtgärder mot rasdiskriminering aktualiserades var ju främst, att Förenta nationernas generalförsamling den 21 september 1965 antagit en konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Stat som biträder konventionen förbinder sig att hindra diskriminering med alla lämpliga medel, däribland den lagstiftning som kan vara påkallad av omständigheterna. Har det då förekommit rasdiskriminering i vårt land? Utredningen konstaterade att det har förekommit, och frågan är om inte det tillrop av ordet >nigger> som förekom mot USA-ambassadören Mr. Holland för en kort tid sedan strax efter hans ankomst till Sverige var ett uttryck för en rasdiskriminerande handling. Erfarenheterna från bl.a. Storbritannien, som vi såg dem under besöket där, visade risken för att det i Sverige kan bli svårartade former av rasdiskriminering som kan följa i en invandrings spår. Detta har vi alltså att beakta även i vårt land, och det betyder att motåtgärder måste vidtas i tid. Utredningen framhöll, att det är angeläget att nu införa en sådan bestämmelse för att motverka eventuell uppkomst av en mer utbredd rasdiskriminering i framtiden. Jag citerar utredningen: »En bestämmelse som förbjuder rasdiskriminering får antas ha en moralbildande verkan.» I utskottsutlåtandet och i propositionen talas det om normbildande verkan. Kommittén fann det inte vara möjligt att med någon säkerhet fastställa hur ofta rasdiskriminerande beteenden förekommit hos oss, men skulle ett fortsatt forskningsoch utredningsarbete visa att det finns svårartade problem på detta område, kan frågan om en mera långtgående och detaljerad lagstiftning än vad vi föreslog i kommittén komma att aktualiseras. För att uppfylla FN-konventionens föreskrift om åtgärder för att hindra allt spridande av på rasöverlägsenhet eller rashat grundade idéer föreslog kommittén vissa ändringar i bestämmelsen om hets mot folkgrupp, 16 kap. 8 § brottsbalken. I kommitténs förslag beskrevs den brottsliga handlingen såsom spridande bland allmänheten av uttalande eller annat meddelande, vari ras eller ras eller folkgrupp eller folkgrupper av viss ras eller med viss hudfärg eller av visst nationellt eller etniskt ursprung eller folkgrupp med viss trosbekännelse hotas, förtalas eller smädas. Ordet meddelande innefattar inte bara en muntlig eller skriftlig framställning utan också t.ex. åtbörder eler framställning i bild som inte kan anses som skrift. Det gäller förstås också officiella anföranden och uppmaning till visst handlingssätt. Spridandet kan ske genom upprepade uttalanden vid privata samtal i en obestämd krets. Den nya paragraf som föreslås avser kriminalisering av vissa former av rasdiskriminering och omfattar skydd mot rasdiskriminering vid tillhandahållande av varor, tjänster o.d. i näringsverksamhet och i allmän verksamhet. Bland annat omfattas en stor del av bostadsmarknaden av förslaget och det gäller också kommunikationsmedel. Vidare föreslås särskilda regler beträffande offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och beteende på serviceinrättningar. Syftet med förslaget är att den som i sitt yrke har till uppgift att gå allmän heten eller någon särskild personkategori till handa inte skall rasdiskriminera i sin yrkesutövning. Med näringsidkare likställes även den som är anställd hos sådan i dennes näringsverksamhet och den som är anställd i allmän tjänst. Vidare menas med näringsidkare varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet av ekonomisk art. Det gäller inte bara verksamhet inom handel och industri.

Med näringsverksamhet avses yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art. Stadgandet kommer alltså att gälla t.ex. restauranger, hotell och biografer men också exempelvis yrkesmässig fastighetsförsäljning, bostadsuthyrning samt läkarverksamhet. Vidare gäller det t.ex. kaféer, teatrar, danssalonger, konserter ,idrottstillställningar och cirkustillställningar, förhållanden i affärer och varuhus, på bensinstationer, bilverkstäder, frisérsalonger och banker, i försäkringslokaler, advokatmottagningar och = läkarmottagningar. Den brottsliga gärningen består enligt förslaget i att näringsidkare eller anställd i sin yrkesutövning på grund av någons ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse inte går denne till handa på allmänt gällande villkor. Jag vill här nämna ett intressant exempel som kan bli aktuellt, nämligen då uthyrning eller försäljning till en färgad person enligt en fastighetsägares mening kan antas leda till lägre fastighetsvärde. Det får sålunda inte utgöra anledning till att vägra hyra ut eller sälja — detta sagt med tanke på vad som förekommit på andra håll i världen, inte minst i USA. Den skyddade personkretsen är alltså kunder, klienter och rättssökande och därmed jämförliga kategorier, och förslaget innebär att bestämmelser införes om straff för sådan rasdiskriminering. Med tanke på vad som säges i utskottsutlåtandet och i övrigt om förhållandena på arbetsmarkanden vill jag sedan säga att kommittén fann att det möter betänkligheter att ingripa med lagbestämmelser som reglerar förhållandena mellan parterna på arbetsmarknaden. Där bör andra vägar först prövas. Arbetsmarknadens parter har ofta fasta organisationer som samarbetar med varandra enligt ett mönster som är hävdvunnet i vårt land. Här har också nämnts att organisationerna kan meddela upplysning till sina medlemmar. Likaså tycks det kunna komma i fråga att arbetsmarknadens parter träffar särskild överenskommelse i förevarande ämne och fall, och på grundval av ett sådant avtal kan det sedan växa fram någon form av förlikningsförfarande, varigenom tvister om rasdiskriminering kan lösas. Om emellertid ytterligare undersökning skulle visa att det på detta område förekommer = diskriminering som inte kan bemästras med åtgärder av arbetsmarknadens parter, får väl frågan tas upp på nytt mot bakgrund av vad man då vet. Den meningen har också utskottet givit uttryck åt. Utskottet anser det vara angeläget att Sverige ratificerar FN-konventionen, och utskottet tillstyrker att riksdagen godkänner konventionen, vilket jag vill uttrycka min tillfredsställelse med. Vad slutligen gäller den fråga som här diskuterats ganska mycket, nämligen å ena sidan uttrycket »hot mot eller missaktning för folkgrupp» och å andra sidan uttrycket »>hot, förtal eller smädelse mot folkgrupp» har jag byggt min uppfattning bl.a. på vad vi i utredningen kom fram fill. Vi använde där uttrycket >hotar, förtalar eller smädar>. Vidare har jag tagit fasta på vad lagrådet menat, nämligen att rekvisitet »uttrycker missaktning» är en vag bestämning som kan föranleda svårigheter vid avgränsningen av det straffbara området. Jag tycker det är ganska märkligt om riksdagen går emot vad lagrådet — som ju ändå består av experter på området — har att säga i det fallet. Det stämmer också med vad vi i utredningen kom fram till. Herr talman! Jag yrkar därför på den punkten bifall till reservationen 1 i första lagutskottets utlåtande nr 41 samt likaledes bifall till reservationen i konstitutionsutskottets utlåtande nr 31.

Herr talman! Frågan om ändrade former för riksdagens öppnande har behandlats av riksdagen vid åtskilliga tillfällen. Utan att gå alltför långt tillbaka i tiden vill jag erinra om motioner i detta ämne år 1959 och sedan vid upprepade tillfällen under 1960-talet. De tidigare motionerna har i allmänhet i sin hemställan gått ut på överlämnande till sittande utredningar. I avvaktan på först författningsutredningen och senare grundlagberedningen om författningsreform har såväl konstitutionsutskottet som vid ett tillfälle allmänna beredningsutskottet avstyrkt motioner i frågan med hänvisning till att de av motionärerna åsyftade förändringarna med all säkerhet skulle bli tillfredsställande lösta i och med dessa reformer. Utskottet har nämligen delat motionärernas uppfattning att nuvarande ordning inte är helt tillfredsställande. Motionerna har alla syftat till att ge riksdagen inflytande i planering och genomförande av riksdagsöppnandet. I författningsutredningens betänkande år 1963 fanns ' förslag till en god lösning av frågan, och utskottet har sedermera hänvisat till detta vid avstyrkandet äv motioner från såväl 1965, 1966 som 1967. Detta har också blivit riksdagens beslut. även motionärer och de som delat deras uppfattning i frågan har låtit sig nöja med detta i förväntan att författningsreformen för 1968 års riksdag skulle omfatta också denna författningsändring. Den partiella reform som riksdagen fattade beslut om innehöll ingenting om ändrade former för riksdagens öppnande och därför måste tvvärr 1971 års riksdag öpr nas enligt de gamla grundlagsbestämmelserna. Denna ordning kunde kanske försvaras under ståndsriksdagen, och praktiska svårigheter kan förklara att man har fortsatt att tillämpa den för tvåkammarriksdagen. Men den är, som jag ser det, otidsenlig och oförenlig med vår moderna parlamentarism och utan motstycke i någon annat jämförligt land. Utan att gå in på detaljer vill jag säga att även de yttre formerna för riksdagsöppnandet förefaller mig ha bra litet att göra med riksdagens arbetsuppgifter. Motioner i denna fråga har väckts också vid årets riksdag, nu med hemställan om beslut under 1970 års vårriksdag. Utskottsmajoriteten har även denna gång föreslagit ett uppskjutande av avgörandet i väntan på utredningens förslag. Med all respekt för utredningar och deras värde anser vi reservanter liksom motionärerna att frågan kan behandlas nu. Om vi avvaktar grundlagberedningens förslag skulle vi få en ny ordning först 1975 eller kanske ännu senare. Enligt författningsutredningens förslag, som vi som sagt finner vara en god lösning, skulle riksdagen öppnas vid en särskild sammankomst med Konungen, statsråden och riksdagens ledamöter; sammankomsten skulle hållas i den ordning som talmannen efter samråd med statsministern bestämde. Vårt förslag sammanfaller med detta.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

Herr talman! Fru Thunvall lämnade ett helt korrekt referat av reciten i utskottets utlåtande om denna frågas tidigare behandling. Hon gick tillbaka till den ståndpunkt som utskottet intog 1959. Det är obestridligt, fru Thunvall, att vi många gånger har diskuterat formerna för riksdagens öppnande. Inte heller kan det bestridas att de nuvarande formerna har givit anledning till en del funderingar om inte den nuvarande högtidliga öppningsceremonin skulle kunna ges en något annorlunda utformning än för närvarande.

Försök gjordes ju för några år sedan alt åstadkomma ökad jämlikhet åtminstone i denna del av öppningsceremonin. Men det stötte på praktiska svårigheter. Sverige avviker — det skall jag inte förneka — från mönstret i andra länder i Europa. I Sverige är det parlamentet som beger sig till monarken. I England, Danmark och Norge kommer monarken till parlamentet. Ingen torde dock vilja hävda att vi lidit svårt men av den nuvarande ordningen. Det föreligger inget tvång att deltaga; en del som är mera känsliga uteblir — av nämnda eller andra orsaker. Riksdagen har varje gång avvisat motioner om en ändring. Det har inte ansetts vara någon överhängande brådska att stöpa om en högtidlig ceremoni som blivit en uppskattad tradition — inte minst hos allmänheten — utan att veta vad man skulle ersätta den med. Först borde man enligt konstitutionsutskottets utlåtande år 1961 avvakta författningsutredningen. Hade dess förslag 1963 antagits hade det onekligen blivit en ändring i riksdagsordningen om riksdagens öppnande. Därmed inte sagt att det automatiskt skulle ha blivit någon väsentlig ändring i praktiken. Enligt — författningsutredningens förslag skulle nämligen talmannen samråda med statsministern och bestämma ordningen för riksdagens första sammankomst. Även författningsutredningen an såg nämligen att en sammankomst i högtidliga former mellan Konungen, statsråden och riksdagens ledamöter alltjämt var motiverad. Grundlagberedningen håller, som herr Johansson i Trollhättan redan anfört, på med arbetet på en ny riksdagsordning, varom förslag avses kunna framläggas vid årsskiftet 1971—1972. Självfallet kan vi inte gå förbi den nuvarande 34 § i riksdagsordningen som rör riksdagens öppnande. Nu vill jag inte tillvita motionärerna den uppfattningen att de skulle vara ute i syfte att avveckla varje form av högtidligt öppnande. Men uttrycket >mer tidsenliga former» ger utrymme för ganska vida tolkningar av den innersta avsikten. I motionen heter det nämligen att riksdagens arbetsformer inte bör »onödig! tyngas av riter och traditioner från cen svunnen tid>. Vart är det ni syftar? Ni vill väl inte avväpna de småväxta Karl XI:s drabanter, som stampar upp dammet i Rikssalen? är det de som är otidsenliga? De har blivit ett mycket uppskattat inslag i det på traditioner inte överrika Sverige. Motionärerna och reservanterna är otåliga. De vill inte vänta på grundlagberedningen därför att riksdagen tidigare uttalat sig ganska positivt om själva syftet med motionerna. På detta har framför allt fru Thunvall hängt upp sin argumentering. Reservanterna har gjort författningsutredningens lagförslag till sitt med en något ändrad formulering, vilken konstitutionsutskottet för övrigt haft ringa tid att granska. Jag fäste mig särskilt vid vad herr Johansson i Trollhättan sade härom: Man ändrar inte grundlagar så där tvärt. Förslaget till formulering av paragrafen framlades nämligen vid sittande bord då vi skulle justera utlåtandet, och vi hade svårt att uppfatta vilken innebörden av formuleringen verkligen var. Förslaget till ändring av riksdagsordningen är alltså icke ett initiativ från konstitutionsut skottet utan från reservanter i utskottet, vilket knappast är rimligt när det gäller ändring av en grundlag. I ändringsförslaget gällande riksdagsordningens 34 8 ingår två mycket väsentliga ting. »Ingår» är för övrigt inte ett adekvat uttryck — »utgår» vore riktigare. Enligt förslaget skall nämligen orden »sedan gudstjänst med dem hållen är» strykas ur lagen. »Dem» syftar på oss, riksdagsmännen. Innebörden är alltså att gudstjänsten i Slottskyrkan skall mönstras ut ur ceremonin. Detta vänder jag mig bestämt emot. Det kan ingalunda anses vare sig olämpligt eller opassande att riksdagen inleder sin årliga session med en andaktsstund. Ingen tvingas att delta. Ändå tror jag flertalet av riksdagsledamöterna nu deltar även i gudstjänsten. Att riksdagens flyttning nästa år till provisoriet vid Sergels torg av praktiska skäl kommer att föranleda vissa ändringar i riksdagens högtidliga öppnande torde vara oundvikligt. Men uppfattningen att vi skulle utmönstra gudstjänsten kan jag inte ansluta mig till. Det kan inte heller det parti jag representerar. Reservanterna föreslår ännu en ändring. De vill utesluta sista stycket i 34 § i riksdagsordningen, som säger: »Då Konungen, på sätt nu är sagt, riksdag öppnat, framföre, vid samma tillfälle, riksdagens talman till Konungen, i riksdagens namn, dess undersåtliga vördnad.» Det skulle alltså tas bort ur grundlagen. Det är självfallet ordet undersåtlig som väcker reservanternas djupa olust. Behöver man verkligen vara så känslig på denna punkt, behöver man vara så känslig för detta gamla ord att man däri inlägger mer än vad som är nödvändigt? Kan det inte tolkas helt enkelt så att de valda ombuden för Sveriges folk betygar sin aktning för och hyllning till monarken-statschefen vid riksdagens högtidliga öppnande? Mig oroar i varje fall inte det uttrycket. Det stör inte mitt samvete. Herr talman! Jag yrkar bifall till ut

Herr talman! Jag vill säga till herr Johansson i Trollhättan att jag anser att grundlagberedningen kunde lagt fram ett förslag i denna fråga, som inte är så omfattande som de andra frågor beredningen har att ta ställning till och som jag kan förstå att dess ledamöter behöver längre tid till. Sedan vi har fått en kammare och praktiskt kan genomföra en ordning som är liktydig med den herr Björkman nämnde att man har i andra parlament anser jag att det borde vara på det sättet också i vår riksdag. Detaljerna talade herr Johansson om; de kan regleras i riksdagsstadgan. Även därvidlag har författningsutredningen skrivit en hel del om hur det skall gå till. Beträffande klädseln, ceremonin och vilka som brukar vara närvarande vill jag påpeka att det var herr Björkman som förde in de frågorna i debatten. För mig har denna fråga en principiell innebörd nämligen att det är riksdagen som skall öppnas. Riksdagen bör alltså vara den institution som också skall utfärda bestämmelser om hur det skall gå till. Jag finner det helt i sin ordning att talmannen i samråd med statsministern fastställer formerna. Herr Björkman säger att det nu inte är något tvång för riksdagsmännen att vara närvarande vid riksdagens Öppnande. Det är just det jag vänder mig mot — ati vi har ett riksdagsöppnande som många riksdagsmän uteblir från på grund av sin principiella inställning, att det skall vara riksdagen och inte hovet som bestämmer — för att nu ta herr Björkmans ord — hur riksdagen skall öppnas. Jag kan tänka mig att Konungen skall kunna komma till riksdagen och att formerna skall bli sådana att man kan uttrycka vördnad för monarken eller för den som är statschef i landet — det har jag inte vänt mig emot. Jag har hela tiden hävdat att en högtidlig sammankomst även i fortsättningen bör inleda riksdagsarbetet. Vad som i Övrigt sagts här har inte alls ändrat min uppfattning att vi inte skall behöva invänta grundlagberedningens förslag, som dröjer så pass länge. Vi ändrar ju på så många andra områden av riksdagsarbetet i samband med att vi skall ha en enda kammare. Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservationen.

Herr talman! Jag delar den uppfattning herr Johansson i Trollhättan gett uttryck åt, att det ingalunda är oviktigt, om bestämmelserna om riksdagens öppnande och vem som skall ha avgörandet därvidlag står i grundlagen eller i riksdagsstadgan. Risken om man Överför bestämmelserna till stadgan är att det blir alltför lätt att ändra dem från år till år, men det kan man inte göra om de står i grundlagen. Jag tror det är angeläget att vi har en viss kontinuitet. Sedan inregistrerar jag självfallet med glädje och tacksamhet att inte heller fru Thunvall har någonting emot ett högtidligt öppnande eler att riksdagen uttalar sin vördnad för monarken eller statschefen. Då är fru Thunvall inte så långt från mig som jag befarade. Det brukar vi inte vara i konstitutionsutskottet heller.
Herr talman! Ordningen för riksdagens öppnande är föreskriven i riksdagsordningens 34 §. Under det senaste decenniet har denna fråga gång på gång förts inför riksdagen, och nu har den ånyo tagits upp i den socialdemokratiska motionen. Själv har jag vid flera tillfällen tagit upp frågan. Olika meningar har gjort sig gällande. Jag tillhör dem som menar att ett högtidligt öppnande av riksdagen under någon av dess första dagar är på sin plats. Det finns sannerligen så mycket av grå vardag i riksdagsarbetet i övrigt att en mera högtidlig och värdig samling bör kunna ordnas vid sessionens begynnelse. Även den gudstjänst som föregår riksdagsöppnandet anser jag bör bibehållas. Att i det sammanhanget tala om intrång i religionsfriheten tycker jag är malplacerat. De som själva inte har en personlig tro tar säkert ändå inte skada av att lyssna till en högtidsgudstjänst sådan som denna. För övrigt är ju inte ens detta ett tvång. ännu så länge har vi emellertid en kyrka som har ett visst band till staten. Vad gäller förkunnaren vid ett sådant tillfälle menar jag att densamme mycket väl kan kallas också från andra läger, således även från det frikyrkliga hållet eller från trossamfund som står utanför statskyrkan. Om platsen för öppningshögtidligheten talas det inte vare sig i den tidigare författningsutredningens förslag eller i de föreliggande motionerna. Rikssalen har naturligtvis gammal hävd och en vacker tradition över sig, men som jag tidigare framfört måste det ordnas på ett bättre sätt med garderobsutrymmen 0. dyl., så att ledamöterna åtminstone kan lägga av ytterkläderna. Det är dock en riksdagens högtid — inte endast ämbetsmäns och diplomaters! Hur vi än beslutar vid denna riksdag, blir den gamla ordningen gällande 1971, alltså med riksdagsöppnande i rikssalen. För detta tillfälle bör det kunna ordnas på ett bättre sätt än hittills för riksdagsledamöterna. För konstitutionsutskottet har frågan varit om man skulle begagna initiativrätten och få fram en ändrad ordning till 1972 eller om grundlagberedningens arbete skulle avvaktas. För min del har jag anslutit mig till utskottsmajoriteten, eftersom grundlagberedningen enligt den uppgift vi fått har frågan under behandling. Därvid måste naturligtvis också frågan om statschefens medverkan i Ööppningshögtidligheten övervägas. Att monarken då inbjudes att öppna riksdagssessionen har jag för min del ingenting att invända mot. Regeringsförklaringen bör där uppläsas av statsministern i enlighet med internationell praxis. Herr talman! Efter dessa mera allmänna reflexioner har jag för dagen endast avsett att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När herr Nelander talar om initiativrätten skulle jag vilja säga till honom att jag inte tycker att den frågan hör hemma just i detta ärende. Det förelåg nämligen en motion. Det förekom inte någon diskussion om initiativrätten i utskottet, och om man nu för in sådana resonemang vid denna tidpunkt tycker jag att det ändå tyder på brist på argument. Herr Johansson I Trollhättan talade om en hel del författningsändringar och reformer som vi har genomfört och som för honom varit av större betydelse än denna fråga. Det har varit stora reformer och stora frågor även för mig, herr Johansson, men jag tycker att i så fall har herr Johansson i dag förstorat upp just denna detalj i det hela och gjort den till en alltför stor fråga. Den kunde ha kommit som ett komplement till det förslag som förelåg. Det som herr Björkman tog upp om saker och ting som strukits i det gamla förslaget har inte funnits med i författningsutredningens förslag, och vi fann att detta var tillräckligt utförligt för oss i detta sammanhang. För att återgå till herr Nelander, så nämnde han att det var socialdemokrater som i motioner hade tagit upp denna fråga men att ordningen för riksdagsöppnandet tydligen var hur bra som helst förut.

Detta innebär ju ett tvång för den som vill vara med vid riksdagens öppnande, även om religionsfriheten i detta land innebär att man inte behöver gå i kyrkan. Därför anser jag att den detaljen inte bör vara reglerad på detta sätt. Jag vidhåller mitt tidigare yrkande.

Ierr talman! Utskottet är ju enigt om att den nuvarande ordningen bör reformeras och grundlagberedningen kommer att framlägga förslag om en ny ordning. Det finns därför ingen anledning att nu försöka lösa frågan på det sätt som reservanterna har föreslagit. Den lösningen skulle bli en improvisation. Som herr Johansson i Trollhättan redan har sagt har reservanternas förslag till lagtext också fått en synnerligen otillfredssställande lydelse. Den första enkammarriksdagen måste under alla förhållanden öppnas enligt nu gällande ordning. Och mer bråttom är det inte än att riksdagen kan vänta på ett genomarbetat förslag till en ny ordning. Vi vet att svenska folket med intresse 1 radio och TV följer riksdagsöppnandet. Även den synpunkten bör beaktas vid förslagets utformning, så att detta intresse för riksdagen kan komma till uttryck också i fortsättningen.

Herr talman! Fru Thunvalls inlägg föranleder mig att erinra om en viktig principfråga. När vi rätt nyligen här i riksdagen diskuterade den nya utskottsorganisationen, var vi överens om att initiativrätten efter utvidgningen nästa år till samtliga utskott måste begagnas med samma varsamhet som hittills har iakttagits av de utskott som nu har initiativrätt, nämligen konstitutionsoch bevillningsutskotten och i viss utsträckning bankoutskottet. Jag vill minnas att det stod i utlåtandet att man skulle eftersträva att det rådde enighet inom ett utskott när det var fråga om initiativ från utskottets sida. Här föreligger ingen enighet beträffande utskottsinitiativet. I motionen hade man helt korrekt begärt att konstitutionsutskottet skulle framlägga förslag om en ändring. Men här har en minoritet inom utskottet framlagt ett förslag som tagits från författningsutredningen och formulerats om. En sådan initiativrätt för en minoritet avvisade vi emellertid när det gällde utskottsorganisationen. Jag har velat påpeka detta. Man får inte behandla grundlagen och initiativrätten för utskottet hur lättvindigt som helst.

Herr talman! Som jag sade tidigare har det inte varit någon som helst diskussion på denna punkt under behandlingen i utskottet, men där skulle ju påpekandet om ett minoritetsinitiativ ha skett. Enligt min mening är det emellertid inte fråga om något sådant i detta fall. Det föreligger en motion med krav på att utskottet till vårriksdagen skall framlägga ett förslag i den riktning det gäler. I första kammaren har i dag herr Dahlén, som ju tillhörde författningsutredningen, klargjort den saken, och på den punkten måste jag säga att jag delar hans uppfattning.

Herr talman! Det är beklagligt att frågan om riksdagens högtidliga öppnande inte har kunnat lösas på ett tillfredsställande sätt, trots att det under mer än 10 år funnits ansatser till reformering. Konstitutionsutskottets hänvisning till att grundlagberedningens förslag kan komma att medföra att det föreligger ett förslag före 1973 års val innebär i själva verket såvitt jag förstår, att frågan skjuts upp till 1975. I detta läge vill jag allvarligt vädja till herr talmannen att efier beredning i talmanskonferensen eller på annat sätt kraftigt medverka till att den typ av högtidligt öppnande som avses i 34 § riksdagsordningen verkligen blir en högtid för de huvudagerande, nämligen riksdagsmännen. Förhandlingar bör tas upp med hovförvaltningen med det bestämda kravet, att i första hand riksdagens ledamöter bereds möjlighet att samlas i till rikssalen angränsande eller närbelägna rum, och att de där kan förvara sina ytterkläder under den tid som åtgår för det högtidliga öppnandet. Riksdagsledamöterna kunde därefter vandra genom rikssalen, gärna i spridd ordning, genom Södra valvet och in i Slottskapellet. Efter gudstjänsten där skulle riksdagen, företrädd av talmännen och partiledarna, tåga tillbaka till rikssalen och där intaga sin platser. Sedan återstår att lösa frågan om plats för ytterkläder för diplomater och övriga som brukar inbjudas att övervara ceremonin. Ja, det problemet måste komma i andra hand och bör kunna lösas med litet god vilja — kanske genom att en viss restriktivitet iakttas i fråga om antalet inbjudna. Genom TV och radio kan ju svenska folket numera i direktsändningar och repriser följa den högtidliga akten betydligt bättre än flertalet av dem som är närvarande i rikssalen. Herr talman! Jag utgår från att det knappast kan bli tal om att riksdags ledamöterna under 1970-talet skall tåga gemensamt från Sergels Torg till slottet. Det blir naturligt att man samlas på slottet för att sedan på ett värdigt sätt kunna högtidlighålla riksdagens öppnande. Det finns enligt min mening all anledning att i det förändrade läge som nu har uppkommit införa en annan ordning beträffande formerna för riksdagsledamöternas medverkan i det högtidliga öppnandet inom ramen för gällande lydelse av 34 § riksdagsordningen.